Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund sade alldeles nyss att det var 15 ledamöter som i utskottet vände sig mot en utbyggnad. Han önskade nu att de andra åtta skulle ansluta sig till dessa 15 så att det därmed skulle bli 23 ledamöter som vände sig mot en utbyggnad. Herr Nilsson i Tvärålund är främmande för att det i riksdagen förekommer yrkanden om att en motivering skall slopas. Jag föreställer mig att herr Nilsson varit med så länge i den svenska riksdagen att han vet att det stundom har förekommit att yrkanden ställts om att motiveringen skulle slopas och att sådana yrkanden också har bifallits. Det här är alltså inte fråga om någon nyhet. Jag har inte talat om några konstitutionella hinder. Jag har ställt mitt yrkande därför att jag vill att man skall följa praxis. Jag förstår herr Nilssons andliga behov av att här stiga fram och tala avrundande ord om vad utskottet menar med sin skrivning. Herr Nilsson vet nämligen hur stämningen är uppe i Vindelälvsdalen, och då kan det vara bra att komma hem med ett avrundat och tandlöst inlägg i den här debatten. Förra onsdagen hade man i Sorsele ett möte med 2530 deltagare. Yrkande ställ des där om ett uttalande om en utbyggnad. När fullmäktiges ordförande tillfrågade mötet om det ville uttala sig för 2n utbyggnad, svarade man ja.

Herr talman! Det har nu så många gånger talats om hur det egentligen gick till i utskottet att det kan vara på tiden att någon, som var med där, redogör för det. Att herr Skoglund var väl underrättad är jag överygad om, men han har inte återgivit det så, som han vet att det gick till. Efter mycket grundliga överläggningar hade vi en votering om just den meningen, att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger skulle ingen utbyggnad komma till stånd. Vid den voteringen röstade 15 för och 8 mot förslaget. Ärendet avgjordes vid det tillfället. Alla uppfattade det som om dessa åtta utskottsledamöter var reservanter; de ville ha en utbyggnad. Det anförande som herr Haglund höll i dag, var ett utmärkt uttryck för den mening, som dessa ledamöter hade. När vi sedan skulle justera utlåtandet — jag hade då inte haft anledning att tro att dessa åtta ledamöter skulle ändra mening, men herr Skoglund kanske känner till den saken — frånträdde dessa utskottsledamöter sin mening. Då sade de plötsligt, att »vi vill ha uppskov, vi vill resonera om saken». Jag var inte med i dessa resonemang, så jag kan inte intyga vad som försiggick eller vem som sade det ena och det andra. Jag vet emellertid, att när man i utskottet diskuterade frågan, sade de ledamöter, som hade varit reservanter, att »vi skall inte reservera oss, utan utskottet blir enhälligt, om ni bara vill skriva in i utlåtandet litet av det som nu står i reciten». Detta skedde. På den punkten där vi hade voterat, ändrades inte en bokstav. Jag tror, att man hade den uppfattningen — och kanske herr Skoglund hade ingivit dem den föreställningen — att det skulle vara taktiskt riktigt, att inte här ha en debatt där två olika meningar mötte varandra utan att det skulle vara bättre att säga, att utskottet var enigt. Det framhölls också, att vi inte skulle ha någon stor debatt i kammaren. Så förhöll det sig — varför skall vi hymla med det? När vi sedan kom fram till behandlingen i kammaren, ansåg man det tydligen taktiskt riktigt att handla på annat sätt. Jag häpnade faktiskt över dem, som inte reserverade sig. Jag sade till en hel del, att jag inte skulle vilja vara i de där killarnas kläder och gå upp och visa mig i bygden efter att först ha basunerat ut en mening och sedan gått ifrån den; då skulle jag i stället ha rest till Mallorca ett tag. Det var skämtsamt uttryckt, ty jag har mer sinne för att vara vän än för att vara ovän. Men jag tycker inte, att vi skall fortsätta att tala om att det har gått till på ett annat sätt. Visst har man rätt att ändra sig in i det sista, men man behöver icke försköna sitt vankelmod. Faktum är, att de, som då var betänksamma, ville strängt taget icke ha någon utbyggnad. Herr Haglund har återgivit deras mening rejälast. Jag tror också, att han var den, som starkast av alla ville ha en reservation.

Herr talman! Vid omröstningen stod 15 röster mot 8. De 8 enade sig med de 15 för att på bästa möjliga sätt undvika partipolitisk strid och för att ge utskottets skrivning ett innehåll som gav människorna i bygden något att tro på. Jag tycker att ett enigt utskottsutlåtande, vilket hade bifallits av en enig riksdag, hade varit en beställning hos regeringen som hade varit förpliktande och något att hoppas på. Att jag skulle vara främmande för att motiveringar slopas här i riksdagen är oriktigt. Jag har varit här så pass länge, att jag vet vad som är praxis, nämligen att utskotten har motiveringar för sina utlåtanden. I denna fråga, om någon, skulle det väl vara snopet att slopa motiveringen helt och hållet. Kan vi verkligen besluta någonting sådant i den här frågan? Herr Skoglund säger att jag höll ett avrundat anförande, som skulle vara lämpligt för hemmabruk. Jag känner sannerligen förhållandena ganska bra, liksom herr Skoglund och andra i Västerbotten gör. Men jag känner också kravet från dessa områden att någonting skall göras nu. Det är redan väl sent, det är alldeles för sent. Utskottets skrivning ger, enligt mitt sätt att bedöma frågan, besked om att regeringen måste lägga fram ett förslag som ger ersättning för den händelse Vindelälven inte byggs ut. Utskottets skrivning innebär dessutom att regeringen har alla möjligheter att komma tillbaka till riksdagen, att fortsätta behandlingen av Vindelälvsfrågan som förut, att avvakta domstolsutslaget m.m. Men alternativet att bygga ut Vindelälven finns ju inte att ta ställning till här i dag. Det yrkandet har inte ställts av någon här och kan således inte bli föremål för beslut i riksdagen.

Herr talman! Mitt anförande här kommer att i huvudsak kretsa kring det centrala i detta ärende, nämligen metodiken, som herr Skoglund uttryckte det. Först skall jag emellertid försöka förklara litet av vad de överenskommelser inneburit som har åberopats av bl.a. herr Skoglund. Vid den s.k. freden i Sarek 1961 gjorde man upp mellan representanter för naturvårdande organ, både statliga och frivilliga, och vattenfallsstyrelsen. Det var uttryckligen en planering för vattenkraftsutbyggandet. Det finns reservationer i skrivningen som säger att om ångkraften, som man då kallade den, skulle bli en faktor att räkna med, skulle man ompröva frågan. De uppgifter som då fanns om värmekraft var tillgängliga endast genom vattenfallsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård hade inte tillgång till andra uppgifter. Frågan om kärnkraften fördes också på tal under diskussionerna, men Vattenfall avförde den frågan som orealistisk. Detta var alltså för sex år sedan; så fort har utvecklingen gått. Vi räknar nu på allvar med att kärnkraften blir en betydande faktor i vår kraftförsörjning. I överenskommelsen ingick skydd av vissa vattendrag, och till dessa vattendrag hörde inte Vindelälven. Även Överenskommelsen av den 2 maj 1966 åberopades av herr Skoglund. Vid detta tillfälle överenskom vattenfallsstyrelsen och naturvårdsnämnden, att man ur naturvårdssynpunkt inte skulle resa hinder mot en utbyggnad av Laisälven och den del av Vindelälven som ligger nedströms Storvindeln. Detta motiverade naturvårdsnämnden med att den var bunden av 1961 års överenskommelse, alltså freden i Sarek, som ingicks under helt andra förutsättningar. Detta är otillfredsställande.

Denna fråga är en riks angelägenhet som måste lyftas upp över ämbetsverken. Det kan inte vara meningen att dessa båda verk träffar en överenskommelse, om inte över huvudet på så dock vid sidan om de beslutande instanserna — regering och riksdag — som sedan utan vidare har att följa denna överenskommelse. Detta tyder på en felaktig inställning hos naturvårdsnämnden. Jag tror — jag har tyvärr inte tagit reda på det — att det nya naturvårdsverkets instruktion innehåller formuleringar som gör det omöjligt för verket att i framtiden göra upp med Vattenfall i frågor av så stort intresse. Naturvårdsnämnden kom ju till av den anledningen att man inte tidigare hade någon kraftfull representant för naturvårdsintressena. Det fanns visserligen en naturvårdslag där det sades att naturvården är en riksangelägenhet, men vi hade inget statligt organ som slog vakt om naturvården. Naturvårdsnämnden fick sin ställning för att den skulle vara ett sakkunnigt organ som regeringen och ämbetsverken kunde vända sig till, men den skulle absolut inte träffa uppgörelse i sådana här angelägenheter. Herr Skoglund sade beträffande metodiken att det rent principiellt skall gå så till att vattendomstolen först skall avgöra frågan, varefter regering och riksdag skall ge medel för utbyggnad om vattendomstolen säger ja. Man skall naturligtvis inte säga att vattendomstolarna dömer fel, utan det är givetvis vattenlagen som är ofullständig. Den är från 1918, och på den tiden förekom inte någon som helst planering i dessa sammanhang. Det mest belysande exemplet är just hur det skulle gå till om Vindelälven skulle exploateras. Jag tror att det är tolv kraftverk som skall byggas ut. Exploatören, vattenfallsverket, har gjort upp en plan för hela älven; man vet precis var man skall lägga de olika verken, man vet var man skall ha regleringsmagasin o. s. v. Men vad gör man i vattendomstolen? Där är man bunden till att behandla varje enskilt kraftverk för sig i förhållande till de andra, t.ex. Långfors. Detta ärende har vattendomstolen behandlat som en enhet. Sökanden har det stora problemet och de stora sammanhangen klara för sig, men vattendomstolen slår en cirkel kring detta enda kraftverk och skall enligt vattenlagen göra det. Det är detta som är fel. Dessutom är det på det sättet att vattendomstolen skall ta upp frågan på begäran av ägaren. Ägaren är här i stort sett staten, och staten är här företrädd av vattenfallsstyrelsen. Men sedan är det ägaren som bestämmer om han skall bygga ut eller inte. I stället för att störa vattendomstolen med tolv sådana här mål år efter år — det kan ju hända att det blir sysselsättningssvårigheter i vattendomstolen om man inte gör det men det må vara hänt — kan ju ägaren på ett tidigt stadium uttala att man inte skall bry sig om att pröva de frågorna därför att ägaren, d. v. s. staten, inte vill bygga ut. Det är detta som jag anser vara viktigt att vi har klart för oss, nu. I vanliga fall kan man säga som herr Skoglund: Vattendomstolen först och sedan pengar för utbyggnad från ägaren. Men i detta fall, när det råder så exceptionella förhållanden, skall ägaren först avgöra om vi över huvud taget skall besvära vattendomstolen med detta. Sådan är min syn på saken. Beträffande Långfors har vattendomstolen gett sitt tillstånd, och det baianserar på tillåtlighetsgränsen. Ökar man kapitaliseringsprocenten med en halv procent, blir det knappast någon vinst. Det är mycket omstritt vilken kapitaliseringsprocent man skall använda, och jämförelsen med vad det kostar att bygga ut värmeverk och atomverk 0. S. Vv. går också att kritisera. Domen är överklagad, och vi får se hur det går. ström ligger — har regeringen med användande av 4 kap. 13 § vattenlagen förbehållit sig rätten att pröva ärendet. Den paragrafen kom till i samband med vattenlagens tillkomst. Man hade som jag sade inget planeringsmoment i den, men man var litet orolig för vad vattendomstolarna skulle göra när det gällde de stora sjöarna. Därför bestämde man i paragrafen att när det gällde Vättern, Vänern, Mälaren och Hjälmaren och kanske Storsjön i Jämtland får vattendomstolen inte själv avgöra frågan, utan man måste hänskjuta den till Kungl. Maj:ts prövning. Man åberopade trevnadsförhållanden, militära förhållanden och annat. Där hade man alltså ett planeringsmoment. Men i den paragrafen står det också att Kungl. Maj:t kan förbehålla sig att få avgöra även andra viktiga utbyggnader. Regeringen har i detta fall ansett att frågan om man skall bygga ut Vindelälven eller inte är så viktig att regeringen vill förbehålla sig rätten att ur allmän synpunkt slutligt ta ställning till denna fråga. Det är alltså detta som skall ske sedan den förberedande behandlingen skett i vattendomstolen. Nu har ärendet kommit upp i riksdagen. Vi kan naturligtvis inte säga hur vattendomstolen skall döma ty vi uppträder här som ägare, alltså som staten. Vi kan säga: Vi skall bygga ut — vi skall inte bygga ut. Men det kan hända att vattendomstolen säger att detta är ett bra objekt ur ekonomisk synpunkt om man tittar på det, så den kan mycket väl säga ja, men ägaren kan säga nej. Säger vattendomstolen nej, då kan inte ens ägaren säga ja, utan då är vi också bundna av det. Vi behandlar denna fråga innan vattendomstolen har avgjort den. Vattendomstolen är helt oberoende av vad vi beslutar här. Däremot får man väl säga att om inte en enig riksdag så dock hoppas jag, en överväldigande majoritet, går in för ett beslut i enlighet med utskottet, så måste det väl vara ett råd till regeringen, som här skall handla i första hand, att ta det försiktigt med Vindelälven. Jag skulle föreställa mig att handelsministern tar kontakt med vattenfallsverket och säger att efter detta riksdagsbeslut skall verket inte lägga ner mera pengar på Vindelälven om nu icke kända förhållanden — som utskottet säger — skulle uppstå inom några dagar eller några veckor så att man kommer fram till en annan inställning till frågan. Det är alltså ett ganska kraftigt råd till regeringen, tycker jag. Sedan kan det ju hända att regeringen inte skulle följa denna linje utan nästa år eller om ett par år kommer med en begäran om pengar till utbyggnad. Då har riksdagen ännu en gång möjlighet att säga att vi inte går med på att anslå dessa pengar för utbyggnad. Vad man vinner med detta är att man slutar med projekteringsarbetena, man slutar med vattendomstolsarbetena som kostar ganska mycket både för parterna och för staten som har att svara för vattendomstolens omkostnader. Vad beträffar denna fråga sett ur samhällsekonomisk synpunkt, och till samhällsekonomin hör också att naturen bevaras, har vi inte haft någon överblick över den frågan, och vi har det inte ännu. Men handelsministern uppmärksammade dessa frågor för några år sedan — jag tror det var år 1964 — och tillsatte då en kommitté som kallas för energikommittén. Den har arbetat med energi — får man hoppas. Den skulle vara färdig i år men har inte blivit det. Ett delresultat finns emellertid redovisat i »Från departement och nämnder» nr 18 i år. Man skall utreda hur mycket elektrisk energi vi behöver för framtiden, hur vi skall få den, hur mycket vi skall få genom vattenkraft, hur mycket genom värmekraft och hur mycket genom kärnkraft. Det har man ännu inte kommit fram till i detalj. Kommittén säger emellertid i sin presentation av delresultatet: »Det här redovisade materialet indikerar en fortsatt kraftig stegring av energibehovet.» Det har sagts tidigare här, att det skulle vara fråga om en fördubbling på tio eller elva år, och det tror också kommittén. Man har dock angett något lägre procentsiffror än den årliga ökningen om 6 eller 7 procent som angetts här i dag. Kommittén anger en tillväxt på 5,5 procent och sedan 4,9 procent per år. Men låt oss säga att det om tio eller elva år skulle bli en fördubbling. Sedan anser sig emellertid kommittén redan nu kunna säga följande: »Fördelningen mellan de ingående energislagen karakteriseras av» — och detta är från 1965 — »stagnation i stort sett för vattenkraften, inhemska bränslen samt kol och koks medan behovsökningen väsentligen täckes av oljeprodukter och atomkraft.» Det är alltså det uttalande kommittén har gjort nu. Kommittén har ännu inte framlagt sitt slutbetänkande men det lär framläggas ganska snart. När det kommer, måste man inte bara se det ur den samhällsekonomiska synpunkten i inskränkt bemärkelse, där man bara beaktar vad det kostar och vad man får vid utbudet, utan då skall naturligtvis naturvårdsfrågorna tas i betraktande vid den totala samhällsekonomiska bedömningen. Då kommer man också fram till något som föreslagits tidigare här i kammaren, nämligen ett slags riksplanering, och jag är övertygad om att en sådan planering måste göras på just detta område. Dessa värmeoch atomkraftverk är inte problemfria från naturvårdssynpunkt. De skall också placeras och då måste man se till att de kan byggas på en viss plats med hänsyn till tillgång på vatten, hamn, transporter m.m. Dessutom får de inte störa annat som skall få plats längs kusterna. Skall det då byggas 10— 20 kärnkraftverk, som jag hört nämnas, kan det bli ganska trångt. Herr Henningsson tog upp en intressant sak, pumpkraftverken, som vi läst litet om i tidningarna de senaste dagarna. Detta är det enda slag av »perpe tuum mobile» som jag upplevt. Det gäller t.ex. ett kraftverk i Sillreån, en biflod till Indalsälven. Där har man ett kraftverk, det lär visst inte gå med så god vinst nu som under 1950-talet, men det körs för fullt på dagarna, medan vattnet nattetid, då åtgången inte är densamma, pumpas upp med reservkraft, varefter det körs med samma vatten ännu en gång. Det vore ju idealiskt om vi kunde minska antalet kraftverk med hälften på så sätt att man kör dubbelt. Naturligtvis går detta för sig endast på en del håll, men det var ett intressant uppslag, och jag misstänker att våra tekniker kan lösa problemet. Det är alltså möjligt att detta är ett sätt att få ut litet mera av våra kraftverk. Vidare skulle jag vilja anföra några synpunkter beträffande forskningen. Jag tror att det var herr Skoglund som sade att ingen gett exempel på några speciella forskningsobjekt härvidlag, men läser man utskottsutlåtandet finner man ganska allvarliga uttalanden om betydelsen för forskningen. Herr Skoglund åberopade professor Bylund, men jag tror att denne inte menar att hans uttalande att man skall gå från ord till handling bör utgöra motiv för en utbyggnad av Vindelälven. Enligt min mening är det mycket angeläget att behålla Vindelälven outbyggd dels för aktuella forskningsobjekt och dels för att möjliggöra jämförelse mellan en outbyggd älv och andra, utbyggda älvar. Det finns också i naturskyddsföreningens yttrande över Gautoprojektet en lång lista över aktuella forskningsfrågor. Jag skulle nu vilja återknyta till en debatt, som fördes här förra året. Den ägde rum i samband med att riksdagen peslöt att ta det fjärde steget beträffande kraftverksutbyggnaden inom Stora Sjöfallets nationalpark. Den kom till år 1910 och har bit för bit tagits i anspråk för kraftverksändamål. Det var den fjärde Suorvaregleringen som då diskuterades. I en motion, som väckts i detta sammanhang, uttalades att det skulle bli en så god ekonomisk vinning av den fjärde regleringen av Suorva att motionärerna inte ville gå emot den. Men motionärerna ansåg att man borde som kompensation ta undan något annat vattendrag i stället, och då nämndes Vindelälven i detta sammanhang utan att något särskilt yrkande därom framställdes. När jag läser jordbruksutskottets utlåtande och reservationen till utlåtandet, finner jag sympati uttalad för denna tanke på olika sätt. Reservanterna som i stort sett var socialdemokrater den gången sade, att det inte behövdes något särskilt uttalande, vilket majoriteten gjort, utan ansåg att Kungl. Maj:t ändå tänkte på sådana här frågor och att det inte var någon fara för att det inte så småningom skulle bli något slags kompensation. Slutligen vill jag återknyta till vad jag började med, nämligen freden i Sarek som alltså innebar att man skulle befria vissa vattendrag från utbyggnad. Nu har man naggat på »fredsfördraget» i två avseenden som jag känner till. Det gäller dels sjön Gräsvattnet som ligger på gränsen mellan Norge och Sverige väster om Tärnafjällen och som tagits i anspråk för den norska vattenkraftsutbyggnaden, dels en av källsjöarna till Umeälven nämligen Abelvattnet, som har blivit betydligt mer reglerad än vad man räknade med när denna överenskommelse träffades år 1961. Med dessa ord, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag känner mig nödsakad att i någon mån rätta herr Tobé. Han påstår att jag hade talat om ett kraftverk av modell perpetuum mobile. Så tokigt funtad är jag inte att jag har någon dröm om att det skall kunna åstadkommas ett pumpkraftverk efter modell perpetuum mobile. Det är inte alls på det sättet, herr Tobé, utan det ligger så till att i de länder där man har mycket ont om kraftalstring genom vattenfall, där man i stället huvudsakligen har sin produktion baserad på värmeverk, finner man det med sina intressen förenligt att anlägga pumpkraftverk. På natten, när strömförbrukningen inte är så stor, används den produktion man har i värmekraften för att pumpa upp vattnet till sjöar som är placerade på någon större höjd. När det blir en betydande ökning av effektbehovet på dagen släpps vattnet ned igen. Jag vet att det finns ett mindre sådant i Norrland, men det är inte riktigt jämförbart. I varje fall har inte jag talat om något perpetuum mobile i Sverige, ty jag är fullt medveten om att det är en omöjlighet; Jag vill upplysa herr Tobé om att den plan han har efterlyst för energiförsörjningen kom ut i lördags. Det är CDL:s rapport, vilken hade varit en mycket nyttig läsning för stora delar av kammarens ledamöter. Debatten skulle därigenom ha kunnat få en annan form. Jag vill ytterligare än en gång yrka bifall till herr Skoglunds tidigare ställda yrkande.
Herr talman! Jag trodde inte det skulle vara nödvändigt för mig att gå upp i talarstolen och säga att inte heller jag tror på något »perpetuum mobile». Jag nämnde ordet inom citationstecken. Det är dock litet lustigt att man i vissa sammanhang med kraftpriset som regulator kan göra kraft på dagen, pumpa upp vattnet på natten och göra prima kraft av det igen dagen därpå samt att detta bär sig. Principen är i stort sett densamma som hos pumpkraftverken. Vad beträffar den fina boken som bara herr Henningsson har sett och som skulle ha förkortat debatten med ett antal timmar, så är det inte alls samma bok som jag har talat om. CDL inrättades på 1930-talet, när det hade varit några torrsomrar i Norrland och man måste se till att de olika kraftproducenterna samkörde sina kraftverk och ledningar. Det är en mycket fin sammanslutning som var speciellt värdefull under kriget och som sedan dess har vidgat sin verksamhet till att omfatta även andra områden. Jag känner mycket väl till detta utan att ha läst de senaste böckerna som getts ut. Men vad jag talade om var en utredning som tillsatts av handelsministern. Den heter energikommittén, och dess ordförande är departementsrådet Hans Håkansson. Utredningen har till uppgift att göra en avvägning mellan de tre olika kraftslagen — vattenkraft, värmekraft och kärnkraft — och den har också redovisat ett delresultat i en rapport som refererats i Från departement och nämnder. Själva betänkandet har dock inte presenterats ännu. I riksdagsberättelsen står det att det skulle läggas fram i år, men det blir kanske nästa år i stället.

Herr talman! För mig är naturvårdssynpunkterna de avgörande i denna fråga men kanske inte i första hand de rent nationella synpunkterna. Tag er en titt på Europas karta, ärade kammarledamöter, och fråga er var i Europa det finns områden med orörd natur, som kan tänkas få förbli orörda för framtiden! Det är egentligen bara i vissa delar av Norge och Sverige som detta är möjligt. I Finland finns i dag inga outbyggda vattendrag, och i Norge är utbyggnaden under snabb utveckling. I övrigt finns det inte i något land i Europa en flod, en älv som kan tänkas ha utsikter att få förbli orörd i framtiden. Vi kan naturligtvis handla egoistiskt nationellt och bygga ut varenda älv och vartenda vattendrag, men bör vi då inte samtidigt göra klart för oss vilken förlust. detta egentligen är för generatio nerna efter vår? De bortåt 500 miljoner människor som i dag lever i Europa eller den miljard människor som kommer att finnas i Europa om 30—40 år får alltså inte någon möjlighet att över huvud taget uppleva ett vattendrag som ser ut som det alltid har sett ut i naturen. Detta är enligt min uppfattning det väsentliga i frågan. Vi måste handla så, att våra efterkommande verkligen kan säga att denna riksdag år 1967 fattade ett förnuftigt beslut och lämnade någonting kvar sådant det alltid har varit och sådant jag hoppas det alltid skall förbli när det gäller denna älv. Det finns inget annat land som har en sådan älv. Där har vi vårt nationella ansvar, och det är det som dikterar min inställning till denna fråga.

Då först bör riksdagen på nytt få ta ställning till frågan. Utskottsutlåtandet är, såvitt jag kan förstå, en allvarlig rekommendation att Vindelälven skall förbli orörd. Det är också min önskan att så skall ske. Herr talman! Med detta vill jag på det bestämdaste yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att denna diskussion håller på att urarta till en fråga om hur utskottsutlåtandet skall tolkas. Jag skall givetvis inte ge mig in på en tolkning i den ena eller andra riktningen. Jag tror att herr Kellgren har rätt när han säger att utskottsutlåtandet är en allvarlig rekommendation till regeringen att inte bygga ut Vindelälven, om inte några nya och okända argument tillkommer under den närmaste tiden. Jag tvivlar inte alls på att utskottet har haft tillgång till en hel mängd fakta när det har gjort sin bedömning i denna fråga. Men det är dock främst ett par dokument som jag anser fattas för en helhetsbedömning av frågan och för att den skall kunna framträda i en klarare belysning. Det ena är vattendomstolens aviserade utredning, och det andra är planeringsrådets analyser beträffande sysselsättningsläget, befolkningsutvecklingen, skattekraften och möjligheterna att fram till 1980 ute i kommunerna upprätthålla en god service och en trygg försörjning för människorna. Dessa senare uppgifter skall sammanställas under beteckningen Länsplanering 1967 för olika län och överlämnas till inrikesdepartementet under nästa år. Dessa dokument, som vi vet kommer, saknas för dagen, och därför måste det enda rimliga vara att överlämna hela denna fråga till regeringen som, när helhetsbilden är klar, får begagna sin fria prövningsrätt och återkomma med förslag till riksdagen. Som frågan nu ligger till kan man inte utan vidare vifta bort sysselsättningsproblemet som något oväsentligt och sekundärt. Det spelar tvärtom en mycket central roll, särskilt som det nu är möjligt att ge en så kraftig injektion som en miljardinvestering i de delar av det norrländska inlandet som erfarenhetsmässigt alltid har haft en stor arbetslöshet och små möjligheter att locka till sig ny företagsamhet. Herr talman! Minst en gång om året har vi en stor lokaliseringsdebatt här i riksdagen, där riksdagsmän över alla partigränser inte minst från Norrland ställer krav på ny företagsamhet och ökad sysselsättning speciellt i Norrlands inland. Nu har vi chansen, herr Nilsson i Tvärålund. Jag skulle för min del inte kunna komma hem till mina väljare och säga: Jag avvisade möjligheten för kommunalmännen i Sorsele, Degerfors, Vännäs, Lycksele och Arjeplog att få en miijardinvestering och sysselsättning för 400—500 man under tio å tolv år framåt i tiden. Kan herr Nilsson i Tvärålund göra det när han kommer hem? Vad vi behöver i det norrländska inlandet är inte allmänna uttalanden och löften. Vi behöver konkreta projekt. Här har vi ett och vi bör inte avvisa det. Härtill kommer ytterligare en synpunkt. Om riksdagen följer utskottet och säger nej till en utbyggnad av Vindelälven blir den sannolika konsekvensen av detta, att vattenfallsverket avstår från sina utbyggnadsplaner i övrigt uppe i norr. Det har sagts tidigare i debatten och det är Vattenfalls egen tolkning. Detta kommer att leda till en permitteringsvåg bland Vattenfalls anställda, och jag ställer frågan, om vi är beredda att acceptera en sådan ökning av arbetslösheten på toppen av den sysselsättningskris, som redan finns inom skogskommunerna. Kommer man i detta läge att kunna avhålla sig från att rikta interpellationer till regeringen med frågor om vad denna avser att göra för att skaffa sysselsättning åt dem som permitterats? Vattenfall är en av Norrlands största arbetsgivare, vilket talar för att vi bör hantera denna fråga med största varsamhet. En del av dem som deltagit i debatten har velat göra gällande att kommunerna, när utbyggnadstiden är över och vattenbyggarna ger sig i väg, i ett slag skulle förlora sitt ekonomiska underlag, så att bygderna dör ut. Detta resonemang har av erfarenhet visat sig icke vara riktigt. Jag har låtit en expert göra beräkningar över hur mycket de berörda kommunerna kunde tänkas få in i fastighetsskatt efter utbyggnadstiden. Det rör sig givetvis om grovt uppskattade siffror, som får tas för vad de är, men jag tror mig i varje fall kunna garantera att de inte är tilltagna i överkant. Man har kommit fram till att de fem kommuner, som det rör sig om, skulle kunna räkna med en årlig inkomst på mellan 2,5 och 3 miljoner kronor i fastighetsskatt, observera efter det att kraftverken är färdigbyggda. Till detta skall läggas skatteinkomster från det hundratal man, som Vattenfall lämnar kvar efter utbyggnaden, samt de vattenregleringsmedel som återförs till kommunerna. Det motsvarar — om vi fortsätter räkneexemplet — skatteinkomster från en industri med mellan 800 och 900 anställda med en medelinkomst av mellan 20000 och 25000 kronor per år. Där har vi alltså alternativet till en utbyggnad. Det återstår då att till dessa kommuner skaffa en eller flera industrier som sysselsätter mellan 800 och 900 människor för att få motsvarande skatteinkomster till kommunerna. På visst håll förs ett dunkelt resonemang, som går ut på att dessa skatteinkomster inte spelar någon roll i verkligheten; de medför endast att det statliga skatteutjämningsbidraget sjunker. Men så kan inte den resonera som känner ansvar som kommunalman. Det skulle innebära att man lade armarna i kors och sade: Det har ingen betydelse om jag försöker tillföra kommunen fler skatteobjekt, mer pengar över skattsedlarna. Det gör heller ingenting, skulle han fortsätta, om skatteunderlaget sjunker i kommunen, och det spelar ingen roll om utdebiteringen stiger. Vi kommer ändå att få kompensation i form av ett högre skatteutjämningsbidrag. Jag tror att den kommunalman som resonerar på det sättet inte sitter kvar så länge i förtreendeställning, även om han inte har vett att godvilligt avsäga sig sitt uppdrag. När jag lyssnade till debatten i första kammaren i samma fråga sade en talare — och detta skulle vara alternativet till en utbyggnad: Låt oss spara Vindelälven och i stället skapa en landsomfattande opinion för att få nya industrier lokaliserade till Norrlands inland. Det är mycket tacknämligt med uttalanden i den riktningen, det vill jag understryka. Vi behöver nya industrier till inlandet, oavsett hur vi gör i denna fråga. Men det är tyvärr på det sättet, att företagarna inte tar minsta hänsyn till opinionsstormar, inte ens i riksdagen, när det gäller att välja plats för nyetableringar. Helt andra faktorer är avgörande i det fallet. Därför kan jag inte, hur gärna jag än ville, fästa något större avseende vid detta s.k. alternativ till en utbyggnad. Under dagens debatt sade herr Larsson i Borrby att vi borde ha lyssnat till herr Nilsson i Tvärålund, så hade vi inte haft några sysselsättningssvårigheter i Norrlands inland. Det är alldeles klart att jag därför med mycket spänd förväntan hörde på det anförande som herr Nilsson i Tvärålund höll, eftersom jag tänkte att han tydligen hade nyckeln till inlandets problem. Jag blev besviken på den punkten. Han redovisade en rad faktorer, både sådana som talade för och sådana som talade mot en utbyggnad av Vindelälven. Jag lade märke till att han avslutade sitt anförande med att säga — och det var väl alternativet — att regeringen måste lägga fram ett förslag för att skaffa industrier till det norrländska inlandet. Det är bra, herr Nilsson i Tvärålund, att ha en socialdemokratisk regering att överlämna denna svåra uppgift till. I andra andedraget yrkade herr Nilsson i Tvärålund emellertid bifall till utskottets hemställan. Även om han lade in en annan tolkning i utlåtandet, kan detta knappast uppfattas på annat sätt än att det sätter ett stopp för en utbyggnad av Vindelälven. Här skulle vi alltså åvhända regeringen en möjlighet till en miljardinvestering i det norrländska inlandet och samtidigt — enligt herr Nilsson i Tvärålund — uppmana den att snarast lägga fram andra förslag för att få en ökad sysselsättning i dessa trakter. Detta är väl, herr talman, ganska inkonsekvent. Herr talman! Jag ville alltså redovisa några av de motiv som jag har lagt till grund för mitt ställningstagande i denna fråga. Jag slutar med att upprepa vad jag förut sade, att frågan om Vindelälvens utbyggnad bör hanteras med varsamhet, så att vi inte skadar den fortsatta utbyggnaden av näringslivet i det norrländska inlandet. Vi bör vidare akta oss för att binda regeringen vid den ena eller andra uppfattningen, utan vi bör låta den återkomma till riksdagen med förslag när den prövat frågan mot bakgrunden av den fullständiga materialsamling som i sinom tid kommer att föreligga. Jag kommer, herr talman, att rösta för det förslag som herr Skoglund har framlagt under debatten.

Herr talman! Beträffande kommunernas skatteinkomster vill jag inledningsvis säga att jag hoppas att material därom funnits tillgängligt i utskottet. I varje fall finns material för en av de kommuner som fru Eriksson i Stockholm åberopade i ett annat sammanhang och som jag tänkte komma till, nämligen Arjeplogs kommun. Man har redan nu kunnat göra vissa uträkningar härom. Jag begärde emellertid främst ordet därför att utskottets ordförande fru Eriksson i Stockholm i ett replikskifte i debatten om Vindelälven sade ungefär: Varför säga mer än vad som är sant? Jag håller med om detta, men skulle man inte kunna säga: Varför inte säga mer som är sant i denna fråga? Det råder dock delade meningar inom Vattenfall och dess expertis om utbyggnaden av vattenkraften. Det är väl inte deciderat klart att det inte är ekonomiskt lönsamt att också i fortsättningen bygga ut vattenkraften. Vindelälven är inte den sista orörda älven. Det vet alla. Enbart i Norrbotten har vi kvar såväl Pite älv som Kalix älv och Torne älv. Med anledning av det trängda arbetsmarknadsläget i Norrbotten har på en konferens i Tornedalen frågan väckts om man kanske borde bygga ut Torne älv. Så handlar människor som måste ta ett politiskt ansvar i de bygder där man inte genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. lokaliseringar, kunnat lösa sysselsättningsproblemen. De har heller inte kunnat få ett klart besked om de framtida möjligheterna därtill. Det har sagts att det inte längre är nödvändigt att bygga ut älvar. Det bör emellertid påpekas att en stor del av det beräknade framtida kraftbehovet kan erhållas i älvarna som ännu inte är utbyggda. Erfaret folk bland kraftverksbyggare och kraftverksexperter säger att värmeoch vattenverk inte utesluter utan i stället kompletterar varandra och att vi får det totalt sett gynnsammaste produktionsresultatet genom att utnyttja båda slagen av kraft. Utskottets ordförande sade att vissa ansvariga personer i Arjeplog hade uttalat att den sysselsättning, som kan beredas befolkningen om Vindelälven byggs ut, endast skulle beröra en del äldre personer och att den lokala stämningen var överhettad.

Jag kan naturligtvis inte citera allt i denna skrivelse, men något bör ju komma fram om vad de aktiva politikerna har för uppfattning. Man säger: »Majoriteten av allmänna beredningsutskottet har i sitt utlåtande framhållit, att med hänsyn till det materiel som nu föreligger bör det icke ske någon utbyggnad av Vindelälven.

— Då riksdagen så sent som den 14 maj 1965, med 148 röster mot 49 i respektive kamrar avslagit yrkandet om en ny utredning om Vindelälvens utbyggnad, har kommunen i sin planering haft fullgoda skäl att räkna med den injektion i fråga om sysselsättning, kapitaltillflöde och bestående goda skatteobjekt, som utbyggnaden skulle fört med sig ———.

Herr talman! Jag skall försöka att inte så mycket förlänga denna kanske redan alltför långa debatt, utan vill endast helt kortfattat redovisa min personliga inställning i frågan. Jag kan också redan nu tala om att jag ställer mig positiv till en utbyggnad av Vindelälven. Detta mitt ställningstagande grundar sig inte på någon påverkan från riksdagsman Skoglund, utan på att jag känner denna bygd ganska väl. Jag vet vilka oerhörda problem som befolkningen där uppe har att brottas med. Utflyttningen på grund av bristande sysselsättning är stor; det känner alla till och det har också omvittnats i kammaren. Nu sägs det att man skall ordna med industrier i stället för denna kraftverksutbyggnad. Men ett stort antal norrlandsutredningar har redan sysslat med möjligheten att få i gång industrier i Norrlands inland. Hittills har det i varje fall inte lyckats — det är det verkliga förhållandet. I stället har svårigheterna beträffande sysselsättningen undan för undan accentuerats, inte minst genom de besvärligheter som skogsbruket för tillfället brottas med, svårigheter som kanske består under åtskilliga år. För mig är alltså av avgörande betydelse, att en utbyggnad av Vindelälven synes vara den enda viktiga industriella verksamhet, som inom inte alltför lång framtid kan komma i gång i dessa trakter, och märk väl: detta kan ju ske utan subventioner och utan lokaliseringsstöd! Det är ju också här fråga om stora investeringar. Det gäller inte bara ett enda litet kraftverk, utan det gäller tio kraftverk och investeringar av en storleksordning av upp till 1000 miljoner kronor under en tioårsperiod. Dessa in vesteringar skulle ju innebära att sysselsättning skulle kunna beredas ett stort antal människor för byggande av dessa kraftverk och regleringsdammar. Även efter det att utbyggnaden är klar kvarstår ju arbetstillfällen för 100 man — det har uppgetts att ungefär så många skulle kunna sysselsättas i driften. Därtill kommer också en hel del andra aktiviteter under byggnadstiden — det är ju välkänt. Jag skulle också tro att utbyggnaden får betydelse för sysselsättningen på andra håll i landet, eftersom den mekaniska utrustningen till största delen kommer att levereras från svensk industri.

Att ett stort antal människor skulle få möjligheter att stanna kvar i hemorten skulle betyda en hel del, och dessa människor bedömer säkerligen frågan på ett helt annat sätt än de som vill stoppa utbyggnaden. Herr Nilsson i Tvärålund påpekar bl.a. att den sysselsättning det här gäller inte skulle vara av så särdeles stor betydelse, eftersom det inte skulle bli så stor del av denna arbetskraft som skulle rekryteras för arbetet i dessa trakter. Om jag inte är fel underrättad är emellertid vattenfallsverkets jobbare, vattenfallsrallare som de också brukar kallas, till 90 eller kanske nästan upp till 100 procent norrlänningar. Man skall komma ihåg att, om man inte sätter i gång denna utbyggnad, så måste de ju beredas sysselsättning. De kanske ändå får lov att flytta, och det kanske inte har så stor betydelse, om de inte direkt kan rekryteras till så stor del i just de kommuner som är berörda av utbyggnaden. Vidare har jag den uppfattningen, som bl.a. herr Skoglund och herr Nilsson i Östersund hävdat, att om man nu bifaller utskottets förslag, alltså säger, att utbyggnad under nuvarande förhållanden inte bör komma till stånd, så torde det dröja åtskillig tid, innan någon som helst utbyggnad av vattenkraft igångsättes i Norrland. Herr Tobé har ju också påpekat detta. Han menade, om jag fattade honom rätt, att ifall riksdagen nu, vilket han hoppas, med stor majoritet skulle biträda utskottets förslag, så att man här sätter upp en varnande hand, får regeringen i fortsättningen ta det försiktigt. Jag skulle tro att det är riktigt. Riksdagen torde väl här representera kanske den största markägaren och om den då här, så att säga, lägger in en kraftig varning, så är jag också övertygad om att regeringen tänker sig för en eller två gånger, innan den framlägger ett förslag på riksdagens bord om fortsatt utbyggnad. Jag tror också att vattenfallsverket inte gärna i fortsättningen kommer att lägga ned många miljoner för undersökningar för att bygga kraftverk i andra älvar, om detta projekt nu skulle läggas på is. Nå, säger man, om vi nu inte bygger ut Vindelälven, så har vi ju ändå möjligheter att bygga oljekraftverk och atomkraftverk. Det är alldeles riktigt. Skall vi trygga det ökade kraftbehovet behövs också andra kraftkällor än de som baseras på våra älvar. Men det är ändå på det sättet att vattenkraft och värmekraft ingalunda utesluter varandra. Vindelälven anses ju vara ett gynnsamt projekt. Kostnaderna för gynnsam vattenkraft och värmekraft kan tydligen bedömas vara ungefär lika stora. Båda kraftslagen har vissa karakteristiska egenskaper som gör att de kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vi får ett gynnsamt produktionssystem om vi utnyttjar båda kraftslagen, vilket vi naturligtvis bör göra. Även om Vindelälven utbyggs finns andra älvar kvar både för forskning och övriga naturintressen. Forskarna får således möjligheter att följa vattendjurens vandring, ty det finns outbyggda älvar kvar både längre norr ut och längre söder ut, som jag inte behöver räkna upp namnen på. En fördel med vattenkraftverken är i alla fall att de inte smutsar ned; detta är ingen oviktig sak, ty även det är ju en miljöfråga. Frågan om utbyggnadens betydelse för de berörda kommunerna från skattesynpunkt har ju diskuterats här nyligen och jag skall därför inte gå in på den saken. Till sist vill jag, herr talman, bara framhålla att jag anser att man bör vara lyhörd för vad kommunalmän och andra talesmän för kommunerna där uppe har för åsikter. För mig är det av avgörande betydelse att en utbyggnad, som här påpekats, skulle bereda många människor möjlighet att leva kvar i hembygden och att den således skulle betyda mycket för de ifrågavarande kommunerna. Jag tycker att de som vill stoppa detta projekt tar på sig ett relativt stort ansvar och anser att det av herr Gösta Skoglund framförda förslaget är rimligt, d.v.s. att låta frågan stå öppen och att åt regeringen ge frihet att pröva ärendet ur alla de aspekter som kan tänkas uppkomma. Jag hoppas att kammaren skall besluta enligt det av herr Skoglund framlagda förslaget. Herr talman! Jag känner dessa floddalar mycket väl. Jag har färdats i både Laisdalen och Vindeldalen åtskilliga gånger både till lands och per båt. Jag vet att uppskatta deras skönhet — de många vackra forsarna och de brusande fallen — men jag vet också att skönheten inte kommer att försvinna om en utbyggnad kommer till stånd. Så länge vatten rinner genom dessa älvar, kommer också människorna att ström ma till och låta sig fångas av deras tjusning. Som herr Skoglund påpekat har vi vissa erfarenheter också från Dalarna beträffande turistströmmarna. Trängsletforsarna i Dalälven var väl några av de allra vackraste i landet. De besöktes före utbyggnaden av kanske något hundratal. Efter utbyggnaden besöks de av tusentals människor. Det har inte lagts någon större vikt vid turistfrågorna i de diskussioner som förts i kammaren, men i debatterna tidigare i pressen och på annat sätt har de spelat en relativt stor roll. Att turisterna skulle svika dessa älvdalar då man bygger kraftverk grundar sig mera på tro än på vetande. Erfarenheten pekar på helt andra förhållanden.

Herr talman! När jag för ett par veckor sedan såg att det endast fanns en blank reservation till utlåtandet, anmälde jag inte mitt deltagande i denna debatt. Jag är även nu mycket tveksam om det riktiga i att tala. Dels har bänkarna varit tomma i dag, varför jag förmodar att ingen har någon nämnvärd uppfattning om debatten, och dels är det mesta redan sagt. Ett före detta statsråd har emellertid i dag stått i talarstolen och med magistral och myndig attityd riktat sitt pekfinger mot mig på ett sådant sätt att jag anser mig vilja redovisa min uppfattning, om inte annat så för protokollet. Först vill jag uttrycka min beundran för sekretariatets arbete i beredningsutskottet. När jag förra veckan lyssnade till debatten i första kammaren sade, om jag minns rätt, herr Strand att utlåtandet redovisar allt. Det är också min uppfattning. Jag är mycket överraskad över att de flesta som talat mot utskottets utlåtande inte tycks ha lagt märke till att utlåtandet har redovisat vad de frågar efter — forskning och annat. Jag blev också mycket överraskad, när jag hört denna inledning av herr Strand i första kammaren, av att han sedan ställde det yrkande han ställde. Jag delar den uppfattning som många talare här framfört, att detta yrkande är till skada för den sak som vi alla har hjärta för, nämligen dessa bygders sysselsättningsproblem. Jag skall mycket kort ta upp några punkter och sammanfatta dem. Lönsamheten i utbyggnaden är inte bevisad. Vinstkalkylen som Vattenfall har anfört, 4 miljoner per år, ligger inom felmarginalen, och en dess företrädare har i ett senare skede gått med på att det kan hända att det inte blir någon vinst. Kraftproduktionen är fullt tillräcklig i vårt land — vi har för närvarande överskott på kraft. Enigheten inom Vattenfall om denna utbyggnad är nog inte fullständig. Jag vill gärna citera ur redogörelsen »Statliga företag» 1967, avdelningen statens vattenfallsverk, sid. 28: »Den närmaste tioårsperioden kommer i stort sett att präglas av Övergång från en vattenkraftepok till en atomkraftepok. Atomkraften väntas dominera de framtida utbyggnaderna.» Under vår resa fick vi beskedet att Vattenfall skulle forcera arbetet på andra håll i stället. Det finns inte alls, som herr Nilsson i Östersund sade, planer på att lägga ned allt. Tvärtom skall man nu på allvar ta upp utbyggnad av vissa outbyggda delar av Skellefteälven. Man har också funderat på om vi inte är ute i ogjort väder. Vad som skall sägas i denna fråga är ju redan sagt. Läget har inte förändrats. Jag anser emellertid att läget är ett annat nu inför nyåret 1968. Jag tror också att svenska folkets uppfattning i stort, som den så livligt har kommit till uttryck de senaste åren, är att man är emot en utbyggnad. Riksdagen har här sin bestämda kallelse att göra det uttalande som utlåtandet innebär. Jag är rädd för att Vattenfall ibland varit frestat att ställa oss inför fullbordat faktum. I min klippsamling har jag en uppgift från en tidning för ett par år sedan, där tekniske direktören i vattenfallsverket i samband med en uppgift om de nya taxorna kallt redovisar att Vattenfall redan räknat Vindelälven som utbyggd. Det kan hända att det var ett förhastat ord, men ibland har jag varit rädd för att det går till på det sättet. Sedan har man angripit oss, Jag har känt en viss udd i dessa angrepp, eftersom man påstår vi inte har några konkreta förslag när det gäller sysselsättningen. Jag vill instämma i fru ordförandens uttalande att den sysselsättning som skapas genom Vindelälvens utbyggnad skulle tillkomma först om ett par år. När herr Skoglund talar om en verkstad som Vattenfall skulle ordna i Lycksele för ett hundra anställda, har jag aldrig sett dessa uppgifter i några Vattenfalls papper. Det vore intressant att få reda på var dessa finns tryckta och vem som står för dem. En sådan verkstad för kanske hundra anställda är ju ingenting att räkna med för en långtida sysselsättning. Om det är sant som herr Skoglund sade att »trädmaskinerna» och annat som rationaliseringen kan medföra gör att 40 procent av befolkningen blir utan sysselsätining, är vattenfallsutbyggnaden bara en munsbit. Beträffande de konkreta förslag som vi skall lämna frågar jag: Vilka förslag har Vattenfall för en fortsatt sysselsättning efter utbyggnaden? Ge oss bara hälften av de 800 eller 1000 miljonerna och sätt in dem i olika projekt och på andra sätt 1 dessa delar av landet, så kommer de att ge utdelning, inte bara i tio år utan även efter denna tid, i form av skatteinkomster och annat. Jag är övertygad om att detta är en möjlig väg. En av de föregående talarna nämnde att man skulle vara lyhörd för folkets mening. Ja, men också Norrbottens länsstyrelse har gjort ett uttalande som vi skall vara lyhörda inför. Jag tillhör dem som reser omkring ganska mycket i Västerbotten, och jag har hört alla de tongångar som herr Skoglund ger uttryck för. Det är sant att det finns många som talar högt om nyttan av utbyggnaden, men jag har också hört den motsatta uppfattningen. Vi skall inte i denna kammare påstå att hela Västerbotten skulle vara för en utbyggnad. Jag har samtalat med folk från alla partier, också med kommunalmän från herr Skoglunds parti, vilka varit förtvivlade över herr Skoglunds ställningstagande och som kommer att bli det i ännu högre grad efter herr Skog lunds försök att få kammaren att rösta ned utskottsmajoriteten, som ändå så skarpt uttalat sig för att dessa bygder bör få sysselsättningsmöjligheter. Om jag minns rätt var det herr Lundmark som nämnde att det i Adolfström bara bor gamla människor. Jag har fått helt andra uppgifter och jag måste säga att det, om det är som herr Lundmark säger, måste vara fråga om mycket krya åldringar. Man har nämligen där byggt mängder av småstugor utan statlig hjälp och har under det senaste åren ordnat med logimöjligheter för 9 000 övernattningar. Dessutom vet jag att det finns människor som är beredda att fara dit och börja arbeta där, om bara dalen får leva och hotet om uppdämning av älven försvinner. En ung hemmansägare ringde nyligen upp mig och berättade hur han upplevde regleringshotet. Om han skulle bli tvingad att lämna gården på grund av uppdämningen, tänkte han flytta längre uppåt dalen och bli jägare. Men han undrade samtidigt hur det skulle gå med de övriga invånarna och med dem som vill flytta tillbaka till bygden från andra trakter. Herr Skoglund är den främste företrädaren för turistnäringen i Västerbotten och han har säkerligen hjärta för den, men jag tycker ändå att hans uppträdande i denna debatt vittnar om att han inte riktigt begripit vad turismen kan betyda. Det är ingen tvekan om att fler och fler människor kommer dit som turister, men varken i motionerna eller i utskottsutlåtandet har sagts att turismen är någon huvudnäring. Men vi vet, att vid sidan av andra utkomstmöjligheter betyder ändå turistnäringen en hel del och kommer att betyda ännu mer i framtiden. Jag tror också att fisket — inte som inkomstkälla utan som rekreation — är en tillgång som inte skall underskattas i detta sammanhang. Det har talats om Tärna och dess försprång. Tärna har haft en mellanriks väg sedan gamle landshövding Roséns dagar. Där har man haft möjligheter att bygga hotell långt innan Sorsele hade det. Får bara Arjeplogs kommun mellanriksvägen över Graddis klar skall förhållandena bli helt annorlunda. Varför inte ge dem som vill satsa på turismen — t.ex. hotell Rehnman i Ammarnäs eller andra i Sorsele — riktiga vägar och snabba förbindelser från kusten och järnvägarna? För vilka pengar skall vägarna byggas? På andra håll i Sverige byggs vägarna för skattemedel, som är uttagna för detta ändamål. Här skall det endast vara möjligt att få en väg om älven först regleras. Det är alldeles orimligt och orättvist mot denna bygds befolkning att endast om den är villig att offra bygdens skönhet och älven skall den få vägar. Andra delar av landet får bygga vägar med hjälp av normala skattepengar, som avsatts för vägbyggande. Det talas om företagarnas hänsyn, som gjorde att de inte ville förlägga sina företag hit upp. Anledningen till deras ställningstagande är väl bl.a. att de ser att kommunikationerna är försummade. Ge oss 300 miljoner kronor till vägar och till att upplysa människorna i de delar av Europa, som herr Kellgren berörde, om vad vi har i norra Sverige, så skall ni se att det blir inkomster — och det under lång tid! Jag frågar än en gång: Vad har man tänkt sätta i stället när Vattenfalls utbyggnad är färdig? Jag kan jämföra med min egen hembygd, som har reglerad älv. Avflyttningen gick snabbast i samband med utbyggnaden av älven. Vi kan också jämföra med trakterna kring Kultsjön och Malgomaj samt övre Umeälvsdalen och fråga oss vad som kommit dit efter utbyggnaden. Har det varit några nyetableringar, har det kommit någon industri? Nämndes inte alldeles nyss länsprognosen, enligt vilken även Lycksele, som fått en utbyggd älv, hotas av befolkningsminskning? Man talar om den belåtna befolkning en med redan utbyggda älvdalar, men jag har träffat många människor som är djupt besvikna. Vi kan resa upp till Juktådalen och tala med dem som är kvar där, så får vi höra vad de tycker om det som har hänt. Jag har här ett klipp ur Dagens Nyheter för i dag, där en sekreterare i Vattenvärnet nämner att det statliga företaget år 1949 köpte upp 20 meter fallhöjd i älvsträckan nedanför Sorsele av tre byar för 18 760 kronor. är det en inkomst att orda om? I dagens läge är fallsträckan enligt min uppskattning säkert värd bortåt 200 000 kronor, och fisket är också mycket värt. Jag är förvånad över dem som tror att en utbyggnad är enda lösningen om inte denna bygd skall bli ödelagd. Man har också nämnt uppgörelsen med samerna. Det är verkligen synd om dem. De är hårt trängda därför att de aldrig får personlig ersättning om något händer. Ersättningen går till en fond, som de vid behov får söka bidrag ur. En enskild svensk fast bebyggare kan få pengar direkt, om än en liten summa, men samerna är så klämda att de har sett sig tvungna att gå med på överläggningar och avtal i förväg. Jag är också övertygad om att enbart skönheten och naturvärdena gör det motiverat att spara Vindelälven. En talare menade alldeles nyss att så länge vattnet strömmar i dessa älvar, även om de är utbyggda, skall det komma turister. Res i så fall till Stornorrforsen och se på den i dag! Det strömmar vatten där i en tunnel, men ingen reser dit och tittar på det. Jag känner till många andra fall som har mött samma öde. Däremot kommer en outbyggd älv att dra till sig allt fler människor undan för undan. Vi är också ganska oärliga här i Sverige. Det ges t.ex. ut en trespråkig volym om Sverige i bilder — jag tror det är Gullers som står för redigeringen av den — vari det på franska, engelska och tyska görs reklam för Sverige och dess skönhet. På mittuppslaget finns en bild av en underbart vacker älv med en fors och därunder står det: »Fällforsen, Ume älv», vilket kan föranleda läsare ute i Europa att tro, att om de reser upp till Umeälven så hittar de Fällforsen. Fällforsen var ett av de största fallen i Umeälven en gång, men nu har den varit tyst i mer än tio år. Ändå står den kvar i reklambroschyrerna om Sverige! Om det i dag sätts ett fotografi av Fällforsen i Gullers” verk, så vill jag se minen hos den som kommer dit upp för att betrakta objektet i fråga! Jag skulle vilja sätta in någonting annat i sammanhanget också, nämligen människovården. Det var någon som talade om människovård — inte bara om naturvård. Blir det inte till slut människovården som blir politikernas stora uppgift? Jag svarar ja på den frågan. Snart har vi ett samhälle som i sina mest centrala och tätast befolkade delar river sönder människorna. Därför behöver vi också ha kvar vakuumområden, och just för människovården måste vi se till att inte — dessutom vid en så sen tidpunkt och alldeles i onödan — spoliera de oerhörda värden som vi har. Jag vågar inte ta ansvaret att för all framtid förvandla en levande älv till en död älv, och jag vågar inte — jag tror det var herr Fredriksson som sade någonting om detta — komma hem och säga att jag har varit med om att besluta en utbyggnad av Vindelälven. Jag tror att en annan generation — morgondagens svenskar och övriga européer och kosmopoliter — kommer att anklaga oss om vi just nu skulle följa en linje som skulle innebära en sådan utbyggnad. Sedan vill jag deklarera att jag också fattar utskottets skrivning så, att det är möjligt att — om det skulle uppstå en sådan situation om några år, att det skulle bli absolut nödvändigt att hämta elkraft ur älven — ta upp frågan till ny prövning. Det skrevs en gång att Norrland var framtidslandet. Jag måste fråga hur det har kunnat komma sig att jag, som gick i skolan på det fattiga 1930-talet och läste att Norrland var framtidslandet, år 1967 måste stå här i riksdagen och höra att det är tveksamt huruvida det bär sig att ha Norrland kvar och att det absolut inte bär sig, om vi inte får bygga ut den sista storälven. Jag tackar för ordet, herr talman!

Herr talman! I den här debatten har så ingående alla argumenten för och emot en utbyggnad redovisats att man nu kan vara färdig att avsluta debatten. Jag vill ändå säga några ord till herr Nilsson i Östersund angående beskattningen. Han pekade på vilka stora skatteinkomster kommunerna skulle få genom en utbyggnad, och jag betvivlade de höga siffrorna. Jag fick sedan se siffrorna och förstår att de är riktiga. Man får visserligen dessa skatteinkomster, men det bör kompletteras med den uppgiften att i och med detta minskar också skatteutjämningsbidraget i motsvarande grad, då det inte är många kommuner som har möjlighet att få så stor ersättning att den mer än uppväger, vad de annars skulle ha fått i skatteutjämningsbidrag. Det betyder alltså, att Vattenfall i allmänhet inte har reellt ökat skatteunderlaget. Ett undantag är Jokkmokk — jag redovisade det förut. Man har bara tillfört kommunen statliga medel på annat sätt än som skatteutjämningsbidrag. Jag är dock medveten om, att det är betydligt större värde med de inkomster man har på grund av att man är sysselsatt. Det skulle aldrig falla mig in att säga, att det är lika värdefullt att få understöd. Det har vi inte sagt i denna debait i dag heller. Men i och med att man fått en utbyggnad färdig — om utvecklingen blir densamma som på många andra orter, minskas invånarantalet, sysselsättningen dör bort, bygden blir stum och obefolkad — så blir ock så möjligheterna att få skatteutjämningsbidrag mindre och mindre. Det är alltså inte så säkert, att det är ekonomiskt lönsamt att få en utbyggnad på det sätt som skildrats här. Detta är också det argument som varit det starkaste för vårt ställningstagande, att utbyggnaden icke är en garanterad ekonomisk räddning för avfolkningsbygderna. Jag vill än en gång upprepa vad vi har sagt i vårt utlåtande: »Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd.» Det kan inträffa situationer, då bedömningen kan bli en annan. Då har vi älven kvar. Fattar vi ett annat beslut, så går det inte att ändra. Jag hör att någon är särskilt road av detta. Jag kan inte se något särskilt roande i att vi har redovisat precis den uppfattning vi har fått på grund av i dag föreliggande material. Med dessa ord ber jag att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid denna tidpunkt och efter denna långa debatt om ett annat problem med starka sociala inslag vill jag säga några få ord i anledning av föreliggande utskottsutlåtande om motioner angående utredning om social forskning. Det första intrycket av detta utlåtande är väl att det är ganska väl beställt med den sociala forskningen i vårt land och att det pågår ett intensivt utredande och övervägande kring denna fråga. Utskottet ägnar en hel sida åt att redovisa den sociala forskningens arbetsområden, och man får ett intryck av bredd och aktivitet. Utskottet hänvisar också till en aktuell framställning från samarbetsnämnden för socialhögskolorna angående inrättandet av professurer på vissa områden. Utskottet hänvisar vidare till det 1965 inrättade utredningsoch planeringssekretariatet inom socialdepartementet och till vissa arbetsgrupper inom forskningsberedningen. En närmare granskning av utlåtandet och en närmare kännedom om läget inom den sociala forskningen ger emellertid en väsentligt annan bild. Det är givet att den sociala och samhällsvetenskapliga forskningen utvecklats under senare år, att många intressanta forskningsresultat har redovisats och att mycket också är under arbete. Antalet forskartjänster vid universitet och högskolor har ökat, även om detta inte har skett i proportion till det ökande antalet studerande. Ett par nya forskningsinstitut har tillkommit och andra har byggts ut. Av särskild betydelse är också riksbanksfonden, som ger icke oväsentliga anslag till den sociala forskningen. Ändå har den sociala forskningen knappa resurser, något som ständigt framhålles av dem som arbetar inom vår socialvård. Vi har senast i makarna Gunnar och Maj-Britt Inghes bok »Den ofärdiga välfärden» fått bevis för detta.

Kanske det, men jag har inte så stora förväntningar som utskottet om denna prövning. Samarbetsnämnden för socialhögskolorna har nyligen gjort en framställning om inrättande av professurer, står det i utskottsutlåtandet. Ja, men nämnden har gjort liknande framställningar 1963, 1964, 1965, 1966 och tidigare under 1967. De har varje gång avvisats, och de korta skrivningarna i ecklesiastikdepartementets propositioner har inte givit intryck av någon mera ingående prövning. Socialdepartementets utredningsoch planeringssekretariat imponerar tydligen inte ens på utskottet, och därför behöver jag inte närmare nämna det. Forskningsberedningens arbetsgrupper då? Ja, kanske kan de presentera något nytt. Vi får snart se, ty dessa rapporter skall presenteras kring kommande årsskifte. Forskningsberedningen är nog inte ett lämpligt forum för att vi skall få den allsidiga prövning av denna fråga som är Önskvärd. Jag kan därför inte heller på denna punkt dela utskottets förväntningar. Men vi får som sagt snart se forskningsberedningens rapporter, och jag önskar att utskottet har rätt. Samtliga de remissinstanser, som har yttrat sig över motionerna, har tillstyrkt en utredning, och jag anser fortfarande att en sådan utredning är motiverad. Då kan de kartläggningar, framställningar och rapporter, som utskottet nämner, bli ett värdefullt underlag för en sådan utredning. Jag skall emellertid inte nu ställa något yrkande om bifall till motionerna. Skulle utskottet ha rätt i sina förväntningar, har ju resultat ändå uppnåtts. Skulle jag få rätt i mina farhågor, får vi väl återkomma med en ny motion. Det är bara synd att det skall behövas så många år, innan något ordent ligt händer i fråga om den sociala forskningen.

Herr talman! Ett enigt utskott har avstyrkt föreliggande motion och det finns därför ingen anledning att ta upp någon längre diskussion i frågan. Jag vill bara påpeka att det spörsmål som motionärerna här tagit upp är föremål för utredningar av olika slag och även är föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Det finns då ingen anledning, eftersom utredningsarbete pågår, att ytterligare tillsätta en utredning i ärendet. För ungefär två veckor sedan sade en representant för herr Mundebos parti, att vi här i landet har något av ett utredningsraseri. Det omdömet skulle verkligen vara på sin plats, om vi nu tillsatte en utredning, när det redan finns folk som utreder denna fråga. Herr talman! Jag inskränker mig till detta och ber att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan.

Herr talman! Även om det är mycket sagt av herr Antonsson i frågan, skulle jag vilja säga några ord om denna forskning som tilldrar sig så stor uppmärksamhet inom hela vårt folk. Cancer är en skrämmande folksjukdom, och det är klart att vi alla önskar att de som forskar på området skall göra stora och snabba framsteg. Mycket återstår att göra i fråga om cancerforskningen, och för år 1968 har forskningsnämnden inom = Riksföreningen mot cancer begärt ett anslag på drygt 11 miljoner kronor, men endast 7 miljoner har beviljats. Förutom att man begär anslag till redan påbörjade projekt har man också gjort framställning om att få inköpa apparatur och instrument som det i den moderna forskningen är alltmer angeläget att ha tillgång till. Vidare har begärts anslag till forskargrupper och forskningsstipendier. Det finns pengar för de närmaste åren. Men åren går fort — vid instundande årskifte är det bara tre och ett halvt år kvar av den tid för vilken staten har garanterat ett årligt bidrag på 3 miljoner kronor. Att det finns pengar beror ju på att det, som här sagts, har pågått en frivillig insamling, som gav det vackra nettot 34 miljoner kronor. Men för de närmaste tre åren har styrelsen för Riksföreningen mot cancer anslagit 23 miljoner kronor, och gör inte staten en större påspädning än 3 miljoner kronor om året smälter den summa som nu står till förfogande samman rätt snabbt. Jag anser det mest bekymmersamma i denna situation var att forskare, enligt vad jag har mig bekant, börjat undra hurudana de framtida möjligheterna att bedriva cancerforskning i vårt land skall bli. Framför allt ställer sig de som planerar för treåriga forskningsprogram frågande. De är oroliga för att de, efter att ha utarbetat sina treårsplaner, skall tvingas konstatera att forskningsnämnden liksom styrelsen inom Riksföreningen mot cancer nödgas iaktta ännu större sparsamhet än nu. Därför skulle det enligt min mening vara värdefullt om riksdagen uttalade sig för en ökning av anslaget till cancerforskning, ty då skulle det bli lättare att få fram för cancerforskning intresserade forskare. Jag tror nämligen inte att vi just beträffande cancerforskning kan återkomma så snabbt med en insamling av samma slag som den vi senast genomförde, utan det bör nog förflyta åtminstone tio år mellan sådana insamlingar. Det är alltså med tanke på framtiden som reservationen skrivits. Just nu är inte bekymren större för denna forskningsgren än för många andra i fråga om ekonomin. Att ett antal framställningar har avslagits är mera normalt, men skulle det visa sig att forskare drar sig undan och avstår från att bedriva cancerforskning på grund av att de bedömer det som osäkert huruvida det framdeles kan bli möjligt att erhålla medel så att de kan fullfölja sina forskningsprojekt, anser jag det vara en beklaglig utveckling. Detta är, herr talman, i korthet skälet till att jag anslutit mig till reservationen. Jag vill inte på något sätt undervärdera den frivilliga insamlingen, men att den största delen av kostnaderna för cancerforskningen framdeles skall bestridas av insamlade medel an ser jag vara mindre välbetänkt att räkna med. Under alla förhållanden anser jag inte att man kan lita på att medel kommer in denna väg. Med detta yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Staten har naturligtvis lika stort ansvar för cancerforskningen som för forskningen på andra medicinska områden, men man måste göra en rättvis avvägning. Man kan inte sätta en av de stora folksjukdomarna i särklass jämfört med andra sjukdomar. Behoven av forskning på detta såväl som på andra medicinska områden är obegränsade. Vi hoppas att vi successivt skall kunna öka statens insatser för forskning över hela fältet, men vi kan åtminstone inte i dag se den framtid då vi kan säga att vi har medel till all den forskning som på något vis kan och bör bedrivas. Därför kommer vi alltid att behöva tillskott även från andra håll. När det gäller såväl cancerforskningen som annan medicinsk forskning har vi fått mycket stora anslag från amerikanska fonder. Det är i och för sig otillfredsställande, ty dessa anslag är inte säkra på samma sätt som statliga anslag. De är dock ett tillskott. Hade vi inte fått dem skulle vi haft mindre forskning än i dag. Detsamma gäller de frivilliga bidragen. Vi har riksföreningar mot alla våra stora folksjukdomar. Dessa föreningar har dels sina medlemsavgifter, dels insamlingar av olika slag för att komplettera den statliga verksamheten på detta område. Bland folksjukdomarna står cancer och polio i särklass i det allmänna medvetandet. De två riksföreningarna avseende dessa sjukdomar har haft ett mycket större gehör hos allmänheten än Övriga riksföreningar. Nu har vi fått bukt med polion, och den sjukdomen är inte aktuell på samma sätt som tidigare. Vi har fortfarande många offer för gamla polioepidemier, men vi räknar inte med någon ny epidemi. Cancern däremot tilltar i och med att medellivslängden ökar, eftersom cancer i stor utsträckning är en ålderssjukdom. Allt fler människor har haft direkt beröring med cancerfall bland sina närmaste och har ett behov av att ge mer för att bekämpa cancern än vad de ger via skatten till den statliga forskningen. Det vore väl ändå olyckligt om vi avsade oss dessa möjligheter att bedriva vidgad cancerforskning. Det är inte så att staten på något sätt behandlar cancerforskningen styvmoderligt med hänvisning till att den får pengar även från annat håll. Statens bidrag till cancerforskningen står i proportion till statens bidrag till övrig forskning. Sedan blir insamlingsmedlen ett tillskott, som alltså gör att cancerforskarna har betydligt större möjligheter att forska än de forskare som ägnar sig åt andra sjukdomar. Det är inte så ovanligt att man hör bitterhet yppas av andra forskare, inte därför att de missunnar cancerforskarna deras medel utan därför att de menar att om de hade de möjligheter cancerforskarna har skulle de komma betydligt längre på sina områden. Här är det alltså inte fråga om att vi skall avsäga oss de insamlade medlen och tro att de statliga anslagen kan ökas ensidigt till cancerforskningen så mycket att det täcker bortfallet av dessa insamlade medel. Om vi följer motionärer och reservanter skulle det på sikt betyda en inskränkning i cancerforskningen, och det är säkerligen inte motionärernas avsikt. Men å andra sidan kan riksdagen inte göra ett uttalande som innebär att vi bryter ut ett forskningsområde och garanterar det väsentligt större anslag, när vi inte har möjligheter att höja anslagen till forskning på andra lika viktiga områden i motsvarande grad. Utskottsmajoriteten har därför inte ansett sig kunna biträda motionärernas yrkande.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

Herr talman! Fröken Olsson säger att staten har lika stort ansvar för denna forskning som för annan forskning och att hon hoppas att vi successivt skall kunna öka anslagen även till denna forskning. Det hoppas vi givetvis också, men vad jag tidigare antydde var ju att för att vi skall kunna fortsätta i nuvarande takt fordras att staten kan garantera att den i huvudsak svarar för forskningsstödet. Vid försöken att komma till rätta med cancerproblemet ställs det i dag stora förhoppningar på förebyggande åtgärder. Det gäller att kunna identifiera och eliminera de omgivningsfaktorer som orsakar cancer. Vissa framgångar har redan uppnåtts; jag tänker på arbetarna inom färgoch oljeindustrin. Det har också gjorts omfattande undersökningar för att belysa sambandet mellan cigarrettrökning och lungcancer. Jag vill även erinra om att Riksföreningens mot cancer forskningsnämnd konstaterar att betingelserna för cancerforskning i vårt land är mycket goda. Den svenska medicinsk-biologiska forskningens höga standard samt våra forskares hittills visade stora intresse att angripa fundamentala cancerproblem ger förutsättningen för att den svenska cancerforskningen skall kunna ha betydelse i det internationella vetenskapliga sammanhanget. Detta har som sagt Riksföreningens forskningsnämnd konstaterat. Men det är klart att i takt härmed kommer an språken på medel för forskning att öka. Det är när man får dessa besked som man verkligen anser att det finns fog för att det lämnas en bättre garanti för att staten skall svara för detta forskningsstöd. Fröken Olsson har alldeles rätt i att det svenska folket är engagerat, att vi vill hjälpa till här. Då vore det verkligen beklagligt om vi skulle behöva förlora forskare som är intresserade av denna forskning och de skulle ägna sig åt annat just därför att staten inte kan garantera att det finns pengar för treårsplaner, så att forskarna skall kunna genomföra sina tilltänkta forskningsprojekt.
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon skillnad i sak mellan våra åsikter. Vi är alla på det klara med hur oerhört väsentlig denna forskning är, och vi är också överens om att den skall beredas möjligheter att fortsätta. Men som herr Mattsson har påpekat råder inget omedelbart nödläge, ty det finns pengar för den närmaste tiden. Jag vill bara nämna en annan sak som vi också haft anledning att tala om i år. Det är de reumatiska sjukdomarna och forskningen rörande dem. Enligt min mening släpar den forskningen efter mer än vad cancerforskningen gör. Därför anser jag att vi inte kan skilja ut cancerforskningen och ställa ut några växlar på framtiden för hur stora anslag den skall ha, utan frågan måste sättas in i sitt sammanhang. Vi måste i vanlig ordning här i riksdagen pröva anslagskraven inte för cancerforskningen ensam utan i jämförelse med övriga lika angelägna forskningsuppgifter.

Det har visat sig att Riksföreningen kan sköta detta på ett utomordentligt sätt. Det är alltså en ganska ovanlig företeelse att en sådan förening själv får ta hand om statsbidraget. Jag vet inte i vilken utsträckning de medel som nu finns i fonder är statsbidrag, men en stor del är det väl. Om det skulle visa sig att dessa medel är förbrukade — vilket de kommer att vara om ett par år — och det då inte är möjligt att på nytt göra en stor insamling får det naturligtvis inte bli ett plötsligt avbrott, utan då får vi räkna med att staten måste ge större anslag än nu. Jag tror inte heller att detta kommer att innebära någon svårighet med hänsyn till det intresse som finns för dessa frågor. Det enda som skiljer oss från reservanterna är att vi i utskottsmajoriteten inte anser att vi nu kan fatta beslut om vad som skall ske om och när Riksföreningen mot cancer måste finansiera sin verksamhet på ett annat sätt än den gör för närvarande.

Herr talman! Det ärende vi nu förehar till behandling rör frågan om den juridiska utbildningen i vårt land. En av universitetskanslersämbetet = tillkallad utredningsman håller på att studera möjligheterna till en decentralisering av undervisningen i juridik. Bakgrunden är att man med hänsyn till det stora studerandeantalet skulle kunna tänka sig att förlägga en del av undervisningen till även andra platser än de nuvarande fakultetsorterna Uppsala, Lund och Stockholm. I detta utredningsläge har två motioner tillkommit, av vilka jag står för den ena. Motionerna utmynnar i att »direktiven för den av universitetskanslersämbetet tillkallade utredningsmannen ——— må vidgas till att även pröva möjligheten att bygga upp en ny juridisk fakultet». Jag vill understryka orden »pröva möjligheten», då motionerna tyvärr vid remitteringen blivit betecknade som »motioner om inrättande av ytterligare en juridisk fakultet». Det är en om icke felaktig så dock ej helt korrekt rubricering. Utifrån ett sådant motionsyrkande — om det förelegat — hade statsutskottets hemställan om avslag på motionerna varit mera berättigad än vad den nu kan vara. Man beslutar givetvis inte utan vidare att inrätta en ny juridisk fakultet. Det är emellertid inte detta motionerna går ut på. De nöjer sig med det blygsamma kravet på en prövning av de fakta som skulle kunna tala för en juridisk fakultet t.ex. i Göteborg. En passus i universitetskanslersämbetets yttrande, vilket gör vad det kan för att avråda från en vidgad utredning, förtjänar att kommenteras. Det är ämbetsverkets anförande av statistiska centralbyråns beräkningar om en långsammare tillväxttakt av juris studerande än den som förutsattes i 1965 års riksdagsbeslut. Av andra siffror, som universitetskanslersämbetet självt framlägger i sina anslagsäskanden för nästa budgetår, framgår emellertid, att ökningen av studerandeantalet fortskrider så att säga normalt. Statistiska centralbyråns beräkningar synes alltså för närvarande sakna relevans. I universitetskanslersämbetets yttrande saknas emellertid helt — det måste beklagas — en bedömning av arbetsmarknadens behov nu och framdeles av juridiskt utbildad arbetskraft. En sådan bedömning är av större betydelse för frågan om en ny juridisk fakultet än prognossiffrorna från statistiska centralbyrån, så mycket mer som det nu med rätt eller orätt — det är litet svårt att bedöma ännu — på sina håll befaras ett juristöverskott. På denna punkt tiger universitetskanslersämbetet. Möjligen vet ämbetsverket ingenting. Måhända skulle en bedömning vara svår att passa in i yttrandets allmänna negativism. Under alla förhållanden — det vill jag gärna ha sagt här — måste man påyrka en snabb undersökning av arbetsmarknadens behov av jurister, så viktig som den komponenten är för allt seriöst resonemang om den utvidgning av den juridiska utbildningen i vårt land, som har pågått sedan åtskilliga år.

Förslaget avsåg att göra det möjligt för juris studerande att i Göteborg erhålla juridisk utbildning motsvarande det första utbildningsåret i studiegången för juris kandidatexamen. För närvarande föreligger möjligheter för juris studerande i Göteborg att fullgöra första studieterminen för juris kandidatexamen genom att följa de för den samhällsvetenskapliga utbildningen anordnade kurserna i propedeutisk juridik och företagsekonomi. Men Kungl. Maj:t lämnade ämbetsverkets framställning utan bifall. Det lände, synes det mig, herr Edenman och Kungl. Maj:t till föga heder. Förslaget om begränsad juridisk utbildning i Göteborg framförs på nytt i verkets anslagsframställning för budgetåret 1968/69. Jag vill understryka, att denna utbildning kostar den i undervisningssammanhang utomordentligt ringa summan av 60 000 kronor. De nya statsråden i ecklesiastikdepartementet har chansen att här rätta till vad företrädaren inte ville veta av.

Så mycket är dock säkert — det vågar jag profetera — att diskussionen om ytterligare en juridisk utbildningsanstalt av något större format i vårt land ännu inte är slut. Vi har sådana fakulteter, en i söder och två i öster, men ingen i väster eller i norr, och det är väl för att tala lokalisering en något snedvriden sådan.

Herr talman! Även om vi inte kan få en helt ny juridisk fakultet är det tänkbart att den juristutbildning som redan finns kan utökas. Eftersom jag vid denna riksdags början i januari månad väckte en motion härom kan det vara på sin plats att helt kort erinra om detta önskemål. Vid Göteborgs universitet anordnas sedan flera år under höstterminen en propedeutisk kurs i juridik. Denna kurs är avsedd för studenter som vill fortsätta sina juridiska studier vid universitet med juridisk fakultet. Utbildningen omfattar en hel studietermin av utbildningsgången, och de studerande får även utbildning i företagsekonomi. Från studenthåll har uttalats önskemål om att juristutbildningen vid Göteborgs universitet förlänges ytterligare en termin, så att man kan fullgöra ett helt studieår vid universitetet. Som herr Nordstrandh sade ingav konsistoriet vid Göteborgs universitet redan 1966 en framställning till Kungl. Maj:t i denna fråga. Undervisningen avsågs komma att omfatta utöver den propedeutiska kursen och kursen i företagsekonomi även ämnena rättshistoria och nationalekonomi. Universitetskanslersämbetet tillstyrkte denna framställning. För 1968/69 har universitetskanslersämbetet föreslagit en liknande anordning — som vi nyss hörde gällde det en summa på 60 000 kronor. Med hänsyn till det ökade antalet studerande vid de juridiska fakulteterna förordade universitetskanslersämbetet en viss decentralisering av utbildningen, och undervisningen borde anordnas som en försöksverksamhet, organisatoriskt knuten till den juridiska fakulteten i Lund, vilket rektorsämbetet vid Lunds universitet hade uttalat sig vilja stödja. Regeringen har inte gått med härpå, men vi hoppas nu att den vid budget behandlingen av denna fråga kan ge universitetet i Göteborg klarsignal för vidgad undervisning i juridik — särskilt som förslaget aldrig har framförts i syfte att en juridisk fakultet i Göteborg senare skulle inrättas. En viss utvidgning bör dock kunna ske till fromma för juris studerande i Göteborg.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande är föranlett av en högermotion som avlämnades i januari. I motionen påvisas hur omdaningen av Norrlands näringsliv till alltmer differentierad produktion också medför brådskande krav på bättre, ständigt fortlöpande transportmöjligheter och att det är staten som har huvudansvaret för att transporterna möjliggöres året om. I motionen anges också hur hårt näringslivet i Norrland drabbades av den senaste svåra isvintern 1965—1966. Motionen utmynnar i frågan: Är samordningen av transporterna, särskilt vintertid, den bästa möjliga? Bakom tankarna i motionen ligger vetskapen om: att riksdag och regering genom att anslå medel till vad vi i dagligt tal kallar aktiv lokalisering visat och visar ett positivt intresse för att näringslivet i Norrland skall kunna omdanas och utvecklas. När företag avser att utbygga sin produktion eller när nya företag projekteras i Norrland, måste naturligtvis transportkostnaderna och transportmöjligheterna vara en viktig delpost i bedömningen som oftast ligger utanför de enskilda företagens möjligheter att påverka i någon avgörande mån, men där staten har ett stort ansvar. Utskottet har utförligt behandlat motionens frågeställningar och infordrat yttranden från berörda statliga myndigheter och från Sveriges industriförbund. Av yttrandena framgår att särskilt vintertransportberedskapen fortgående förbättras. Utskottet anför vidare: »Ääven utskottet finner det angeläget att bättre organisatoriska . och tekniska förutsättningar skapas för den långtgående samordning av transportapparaten som vid svåra isförhållanden är erforderlig för att näringslivets transportbehov skall kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.» Jag tycker att detta är ett positivt löfte från riksdagen som ges till Norrlands näringsliv. Enligt utskottet skall den redan tillsatta hamnutredningen även komma med förslag om en ändamålsenlig uppläggning av vintersjöfarten på Norrland. Jag hoppas att hamnutredningen har samma positiva syn som utskottet på angelägenheten av att skapa bättre förutsättningar för de växande transportmängderna både inom Norrland och till och från Norrland. Kan detta sedan resultera i snara ställningstaganden från utredningen, som leder till förbättringar och ökad trygghet för fortlöpande, snabba transporter även vintertid, kommer detta att ha stor betydelse för utvecklingen av Norrlands näringsliv. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr andre vice talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. För att belysa frågans bakgrund vill jag här göra några citat och börjar med en mening ur arbetarskyddslagen 10 8. Där står det: »Arbetet skall äga rum vid så lämplig värmeoch fuktighetsgrad, som med hänsyn till arbetets beskaffenhet och platsen för detsamma skäligen kan påfordras.» I 22 8 arbetarskyddskungörelsen står det: »Tjänliga anordningar skola, där så erfordras, finnas för att arbetet må kunna äga rum vid lämplig värmeoch fuktighetsgrad.» I en liten broschyr utgiven av arbetarskyddsstyrelsen i samråd med statens personalvårdsnämnd och siatstjänstemännens huvudorganisationer står det: »En väl avvägd temperatur och behaglig luftfuktighet är av stor betydelse för en god arbetsprestation. För låg relativ fuktighet i rumsluften känns obehaglig, då torr luft ökar kroppens avdunstning och medför att andningsorganens slemhinnor torkar ut. Den relativa luftfuktigheten i arbets lokaler bör hållas vid 30—70 2, om så erfordras genom luftbefuktning.» Min fråga är närmast föranledd av egna erfarenheter som statsanställd. Beteckningen torr statstjänsteman fick då icke en bildlig utan en bokstavlig innebörd. De myndigheter som har att bevaka arbetsoch bostadsmiljö med avseende på bl a. luftfuktighet är i första hand arbetarskyddsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, statens institut för folkhälsan och bostadsstyrelsen. Samtliga dessa myndigheter saknar, enligt uppgift, för närvarande anordningar för luftbefuktning i sina lokaler. Lika illa lär det vara i kanslihuset — jag är inte så väl bevandrad i det huset — där ju finansdepartementet finns, under vilket byggnadsstyrelsen sorterar, och socialdepartementet som har att utöva överinseende över arbetarskyddslagens tillämpning. Enligt min uppfattning finns det fog för påståendet att staten inte lever som den lär i detta fall. Ur finansministerns svar tycker jag mig kunna läsa ut en positiv syn — naturligtvis inga löften men som sagt ändå en positiv inställning. Hundratusentals statstjänstemän kan alltså nu se en hägrande oas i sina torra kontorsöknar. Vi kanske rent av också kommer att få luftkonditionering i det nya riksdagshus som just nu projekteras i byggnadsstyrelsen. Det är anmärkningsvärt att när elektronisk materiel eller hålkortsutrustningar för sin funktion kräver högre luftfuktighet än den naturen består med, så anses det självklart att luftbefuktningsanordningar installeras. Men när det »bara» är fråga om människor som skall fungera är det inte så noga. Luftfuktigheten är ju ingen isolerad faktor ur arbetsmiljösynpunkt, men tekniskt sett är en befuktningsanordning ofta ett enkelt komplement till ett befintligt ventilationssystem. Per anställd och år är totalkostnaden för en sådan komplettering av samma storleksordning som kostnaden för en enda arbetstimme. Kan man med en sådan åtgärd minska frånvaron med någon timme per år och anställd eller höja produktiviteten med någon enstaka promille, så är åtgärden lönsam. Slutsatsen blir, herr talman, närmast en paradox men en sådan som torde ligga mycket väl till för finansministern: på denna punkt har staten inte råd att spara.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

Enligt folkbokföringsförordningen är rätt mantalsskrivningsort den där vederbörande kan antas komma att regelmässigt vistas under nattvilan eller motsvarande vila. Det finns en lång rad undantag från denna regel. 13 och 14 §§ folkbokföringsförordningen räknar upp ett stort antal fall där denna regel inte tillämpas. Det gäller t.o.m. statsråd och det gäller dessutom dem, som visserligen ganska långvarigt vistas på vissa orter men där det är fråga om läroanstalter, sjukhus, militärtjänstgöring och straffanstalter av olika slag.

I stor utsträckning gäller det här vad man kallar svårplacerad arbetskraft, d.v.s. i regel personer med ett visst handikapp. Detta gör det ännu mera angeläget att det inte bli fråga om ett skjutsande mellan olika kommuner vid mantalsskrivningen. I praktiken går det till på det sättet, att vederbörande inte får sin mantalsskrivningsfråga klar förrän efter besvär. I de nu aktuella fallen har hemortskommunen besvärat sig över att sådana personer som vistas på arbetsmarknadsstyrelsens läger har kvarskrivits i kommunen. Dessa besvärsärenden tar lång tid att behandla. Det kan inte vara rimligt att dessa personer skall mer eller mindre hänga 1 luften.

Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Det är självfallet riktigt att de som på grund av arbetslöshet vistas på annan ort inte skall behandlas annorlunda än andra människor. Det är emellertid ändå något speciella förhållanden förknippade med den aktuella formen av lägervistelse, eftersom dessa läger utgör en replipunkt, där vederbörande arbetare är förlagda, medan arbetsplatserna kan vara belägna på ganska stora avstånd och i helt andra kommuner än där lägret är placerat. Det är väl detta som skapar den irritation som kan förekomma. Om lägret ligger i en kanske ganska liten kommun och hemortskommunen besvärsvägen söker få ett antal personer i lägret mantalsskrivna i lägerkommunen, kan det inträffa att dessa när frågan blivit avgjord till hemortskommunens förmån redan har flyttat till någon annan del av landet. Det är ju fråga om relativt kortvariga vistelser. Det är detta som gjort att dessa regler tolkats som en ny praxis. I själva verket kanske man fått klart för sig, att de anställda kan mantalsskrivas på lägerorterna och att hemortskommunerna fördenskull i högre grad utnyttjar besvärsvägen för att få vederbörande mantalsskrivna i lägerkommunen. I och med att dessa fall blir kända kan det befaras att kommunerna i större utsträckning kommer att föra dylika ärenden till prövning i kammarrätten.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat, om jag är beredd att omedelbart begränsa den svällande importen till vårt land från länder med prissättningar som är orealistiska vid jämförelser med svensk arbetsmarknad, sedan Finland, England, Danmark, Spanien, Hongkong och Israel devalverat sin valuta och därmed ytterligare skärpt konkurrensläget för svensk industri. Jag får meddela att det faktum att Storbritannien och ytterligare ett antal länder devalverat sina valutor inte föranleder någon åtgärd för att begränsa den svenska importen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för handelsde partementet för att jag fått svar på min fråga. Jag är givetvis inte belåten med svaret. Det är ju ett faktum, att importen till vårt land har svällt mycket hastigt under detta år, och särskilt under de senaste månaderna, från de länder som har en i jämförelse med den svenska arbetsmarknaden helt orealistisk prissättning. Här är sålunda fråga om att slå vakt om de anställdas intressen och inte låta proceduren gå så fort att det uppstår alltför många tragedier. Devalvering har nu tillgripits i ett flertal länder. Vi är naturligtvis alla i vårt land ytterligt angelägna att se till att vi slår vakt om vår valuta och det måste vi göra. Förutsättningen härför är emellertid att vi också underlättar för svenskt näringsliv att klara den ytterligare hårdnande konkurrens som blir resultatet av andra länders devalvering. Det har alltså nu kommit in ett helt nytt konkurrensmoment som motiverar att vi försöker se om vårt hus i möjligaste mån. Det gör man i alla andra länder och det borde vi också kunna göra. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag beklagar att handelsministern inte anser att detta är ett motiv för att vidtaga åtgärder på det här området.

Herr talman! Jag vill inte förlänga denna debatt, men handelsministerns senaste yttrande ger mig anledning att ställa frågan hur det kan vara möjligt för många länder som liknar vårt — såsom de andra OECD-länderna — att avskärma sig från en alltför hårt svällande import just från dessa länder.